Herr talman! Lotta Finstorp har frågat statsrådet Gabriel Wikström om hans ställningstagande är att ridning är friskvård samt vilka åtgärder han är beredd att vidta för att stärka ridsporten. Arbetet inom regeringen är nu så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Som interpellanten är medveten om är frågan om ridning ska ingå i friskvårdsförmånen en sak för Skatteverket och våra domstolar. Omfattningen av friskvårdsförmånen är något som engagerar många. Vid tidigare interpellationsdebatter har såväl statsrådet Wikström som finansministern svarat att frågan kommer att vara föremål för beredning under mandatperioden. Det finns många aspekter, till exempel kring jämställdhet och jämlikhet, som behöver analyseras. Ridsport och andra former av ridning är utmärkta exempel på idrott och motion, och det är regeringens uttalade målsättning att fler människor ska utöva idrott och motion oavsett formerna för detta. Det ligger inte i mitt eller regeringens intresse att inom ramen för den statliga idrottspolitiken särskilt gynna en idrott framför andra. Under den här regeringen beräknas, som interpellanten vet, det statliga stödet till idrottsrörelsen öka med sammantaget 227 miljoner kronor per år.

Herr talman! Tack för svaret, ministern! Jag blir lite fundersam över svaret. Det låter jättekonstigt att det inte skulle ligga i ministerns eller "regeringens intresse att inom ramen för den statliga idrottspolitiken särskilt gynna en idrott framför andra". Frågan handlar om friskvårdsförmånen. Nästan alla idrotter, förutom fyra stycken, finns med i det som är avdragsberättigat. Det handlar inte om att ridsporten skulle gynnas om den skulle komma med där. Jag har debatterat med hälso och sjukvårdsministern och även finansministern i den här kammaren många gånger. Svaret blir ofta irriterat och svävande. Det är synd. Jag kommer senare i debatten att ta upp alla fördelar som skulle finnas om ridning skulle bli en friskvårdsförmån. Under Almedalen 2014 anordnade Svenska Ridsportförbundet en hearing om ridning. Det handlade om att den borde inkluderas i friskvårdsavdraget, utifrån den forskning som finns. Det finns evidens på att människor som har olika problem med rörelseapparaten men också människor som inte mår bra i själen mår bra av att rida. Vid hearingen i Almedalen var en överväldigande del av partierna för att ridning skulle komma med i förmånen. Då, i juli 2014, visste ingen vem som skulle inneha regeringsansvaret, och S och MP var två av de partier som var för att ridning skulle ingå. För mig är frågan en källa till stor frustration. Jag förstår inte. Jag skulle vilja att vi diskuterar formalia. Vad är det som kan ändras? Svaret, både på skriftliga frågor och i debatter om frågan här i kammaren, handlar ofta om att det är en myndighet som bestämmer vilka idrotter och sporter som ska finnas med i denna förmån. Om nu en majoritet av partierna vill att ridning ska ingå, utifrån evidens och forskning, var ska frågan lyftas? Avgör en myndighet ensam vad som ska ingå? Den här regeringen tillsätter dessutom utredningar i parti och minut. Det vore lämpligt att tillsätta en utredning för att se över om vi ska ha friskvårdsförmånen över huvud taget och vilka idrotter, sporter eller typer av friskvård som ska ingå i den. Det minsta regeringen kan göra är att initiera en översyn för att se över hur det här fungerar egentligen. Vad ger det? Hur mycket pengar kostar det? Ger det den effekt som man önskar etcetera? Avslutningsvis vill jag dela med mig av något jättebra som Winston Churchill sa: Det är något med utsidan av hästen som är bra för insidan av människan.
Herr talman! Vad gäller det sistnämnda kan jag bara hålla med. Jag har själv utövat ridsport, liksom mina döttrar. Jag förstår alltså precis vad Lotta Finstorp menar. Men om vi ska tala om regelverket för personalvårdsförmåner är min syn att det egentligen inte är avsett att vara ett stödsystem för olika idrotter. Det blir därför lite förenklat när man i de här debatterna uttrycker sig, vilket jag har följt att man ofta gör, som att vissa idrotter diskrimineras jämfört med andra. För mig är personalvård i första hand en folkhälso och arbetsmiljöfråga. Jag vet att otroligt många utövar ridsport i Sverige i dag. Jag tror att det är närmare en halv miljon utövare i Sverige, varav många är kvinnor och flickor, inte minst unga flickor. Det är en idrott som domineras starkt av flickor. Det är dock långt ifrån säkert att alla som utövar ridsport i Sverige i dag, bland dessa kvinnor och tjejer, också är anställda - om man ska vara riktigt noga. Faktum är att regeringen under den här mandatperioden har höjt anslaget till idrotten med ungefär 230 miljoner, vilket jag också sa i mitt svar inledningsvis. Förhoppningsvis har en del också kommit ridsporten till del. På det sättet gynnar man alla som utövar ridsport. Vi får vara lite noga när vi talar om vilka sporter som är en personalvårdande förmån. Till exempel ingår inte bergsklättring, biljard, dart, fiske, skytte, speedway etcetera. Jag tror att Lotta Finstorp känner väl till den tolkning som Skatteverket gör i frågan. Jag tycker att regeringen, både finansministern och hälso och sjukvårdsminister Gabriel Wikström, har gett tydligt besked vid upprepade tillfällen här i kammaren om att frågan kommer att vara föremål för en beredning i Regeringskansliet. Vi kommer att titta på den. Vi ska göra en noggrann analys. Det finns olika aspekter som spelar in, till exempel jämställdhet och jämlikhet. Om man ska vara riktigt noga genomfördes det inte heller någon förändring på området under de åtta år som vi hade en alliansregering. Jag har följt hur debatten har förts i den här kammaren i förhållande till den nu sittande regeringen, i interpellationsdebatt efter interpellationsdebatt. Regeringen har kommit tillbaka med det besked vi nu ger. Vi är två och ett halvt år in i en mandatperiod. Vi har lovat att vi kommer att återkomma om detta under mandatperioden. Det kommer vi också att göra. Det är vårt besked.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för en viktig debatt. Jag blir fortfarande frustrerad över att det blir irriterat när frågan kommer på tal. Jag håller verkligen med ministern om att alliansregeringen, till exempel under förra mandatperioden, borde ha sett över vad som ska ingå i friskvårdsförmånen. Nu finns olika behandlingar också med där, till exempel att bada i saltvattentunna eller något liknande. Därför borde det ha gjorts en översyn av hur det ska se ut. Ska vi ha kvar det över huvud taget? Det är en ganska väsentlig fråga. Ministern tar upp en viktig aspekt. Det gäller att inte blanda ihop detta med ridningen, som har 500 000 utövare. Det är oerhört viktigt att ridsporten som sådan får de pengar och de möjligheter den behöver, till exempel att de kommunala anläggningarna är ändamålsenliga och moderna utifrån djurskyddslagstiftning etcetera. Och det ska vara tillgängligt för alla. Ministern tar också upp jämställdhet avseende friskvårdsförmånen. Utifrån den aspekten är ridning verkligen en tjejsport. Även om allt fler pojkar rider är det viktigt att titta på vad en kvinna som har ont i ryggen och som är anställd skulle behöva göra och kan ta del av när det gäller friskvårdsförmånen. Då kanske det är just ridningen. Men det har blivit så konstigt. En aktivitet som ridning faller utanför Skatteverkets definition av motion och friskvård, trots dess erkänt goda effekter för kropp och hälsa. Det handlar också om att man inte skulle ha idrotter och sporter som kostade mycket i utrustning. Om man kopplar frisvårdsavdraget till ridning på en godkänd ridskola får man ju låna hästen, hjälmen, skyddsvästen och stövlar - man kan låna allting. Sadeln ligger på hästen. Man betalar för sin ridlektion. Det är lite konstigt när man säger att det inte får vara någon form av friskvård som kräver en dyr utrustning, för det gör inte ridning om man kopplar den till en av Ridsportförbundet godkänd ridskola eller till en annan godkänd verksamhet. Det som först och främst gör att jag står här är att jag vill få igenom en översyn av vad vi menar med friskvård. Det skulle behövas en tydlig definition av det. Människor hör av sig och undrar varför inte ridning ingår när det finns en massa andra friskvårdsaktiviteter med på listan. Sedan är ridning också ett ganska väl beforskat område avseende både fysisk och mental rehabilitering. Vi ska snart ha en ytterligare interpellationsdebatt om psykisk ohälsa. Där finns också hästen med som en del i detta. Vid Ersta-Sköndal-Bräcke högskola pågår det ett antal forskningsprojekt med det övergripande målet att bidra till allsidig kunskap om hästens terapeutiska funktion och betydelse i olika delar av människovården. Det kan man se också utifrån förebyggande insatser, med tanke på hur sjukskrivningstalen ser ut. Det gäller att man mår bra innan det har gått så långt att man hamnar i sjukskrivning. Nog måste väl ridningen ändå ses som synnerligen hälsofrämjande? Det här med friskvård har blivit ett så vitt begrepp att det blir oerhört svårt att sätta fingret på hur definitionen ska se ut.
Herr talman! Tack, Lotta Finstorp, för kloka inlägg i den här frågan, som har tenderat att bli ganska polariserad! I grunden handlar det om det som du berörde i slutet, nämligen den prövning som görs av Skatteverket av vad det är som ska omfattas och vad det är som inte ska omfattas. Vad är det motiverat att arbetsgivaren gör avdrag för i syfte att personalen ska hålla sig frisk, och vad är det som ska anses vara personliga levnadsomkostnader? Lotta Finstorp tog upp den definition som Skatteverket hänvisar till. Det ska alltjämt vara fråga om enklare motionsidrott som kan utövas av i stort sett var och en. Jag har satt mig in i den här frågan, och jag gör samma reflektion som Lotta Finstorp gör. Det är verkligen en väldigt bred palett av friskvård som kan omfattas. Jag har även noterat under tidigare debatter att till exempel ishockey kan vara intressant att jämföra med ridning när det handlar om kostnader för utrustning och annat som det medför att utöva den idrotten. Det handlar om att hitta en balans i lagstiftningen. Vi från regeringen har sagt att vi kommer att göra en analys under den här mandatperioden för att titta på frågan och se om det går att hitta en bättre balans. Men som Lotta Finstorp vet handlar det om att hitta en annan formulering i lagstiftningen som gör att listorna blir annorlunda. Såvitt jag har förstått är det inte helt enkelt, men det är i varje fall något som vi ska ta oss an. Samtidigt måste det självklart göras en avvägning som handlar om - för att gå tillbaka till mitt första inlägg - att personalvård i första hand ska handla om folkhälso och arbetsmiljöfrågor och inte ersätta levnadsomkostnader. Där tror jag att vi i grunden är helt överens. Vi ska göra den här analysen och dessa överväganden för att se om vi kan hitta en bättre modell som gör det enklare och kanske mer modernt att bedöma listorna - detta med utgångspunkt från hur människor i Sverige i dag helst väljer att utöva friskvård, kanske baserat på den kunskap som finns om vad det är som bidrar till välmående. Det är till syvende och sist detta som är intressant här.
Herr talman! Det är säkert tredje gången som jag deltar i en sådan här debatt i kammaren. Det som jag är glad över är löftet om en översyn och en analys där man tittar på frågan. Precis som ministern säger finns det nya rön. Om jag får göra ett inspel så borde man inom friskvårdsförmånen - om den ska vara kvar, vilket jag utgår ifrån att den ska vara - titta på vad det finns för evidens och forskning för att det ska ingå i begreppet folkhälsa och friskvård. Det som många människor - och också jag - är upprörda över är att man inte förstår hur vissa sporter och viss friskvård kommit med på listan medan andra inte har gjort det. Det är det som är det stora problemet. När människor frågar om ridningen går det inte att svara. Ridning är inte en materialkrävande snobbsport. Det känns så förlegat att man har satt den åt sidan därför att man har hävdat att det är en materialsport. Jag tycker att det är oerhört märkligt. Jag bevakar översynen och analysen när den kommer, och jag håller tummarna för att ridning finns med som en av de nya sporterna inom förmånen.
Herr talman! Tack, Lotta Finstorp, för en engagerad och kunnig debatt i den här frågan! Jag har lärt mig än mer under förberedelserna inför interpellationsdebatten. Jag tackar för debatten och ser fram emot att komma tillbaka med ytterligare besked.